Herr talman! Några ord närmast om sjukronorsreformen, vars verkningar utskottsmajoriteten inte vill vara med om att utreda. Det är märkligt att utskottet inte med ett enda ord erkänner någon anledning till oro. Man förtiger helt de uppenbara svårigheter som den allmänna sjukvården brottas med i dag, svårigheter som det finns anledning att sätta i samband med reformens konstruktion. Jag liksom övriga talare tänker särskilt på de långa väntetiderna, det ofria läkarvalet, som inte bara gör att man inte får den läkare man vill ha utan också att man inte ens får behålla den läkare man har fått. Vårdkontinuiteten är alltså bruten. Utskottsmajoriteten hänvisar till de 400 läkartjänster som har tillkommit de senaste åren och att ett utredningsförslag syftar till att ge sjukvårdshuvudmännen ökade möjligheter att välja sådana lösningar av den öppna vårdens organisation som passar skiftande lokala förhållanden samt till att en proposition härom kan väntas. För övrigt hakar man upp resonemanget på socialministerns interpellationssvar i november i fjol då han bl.a. sade, att det var en väntad effekt att tillströmningen till den öppna vården skulle öka och därmed avlasta den mera kostnadskrävande sjukhusvården. Till slut hänvisar man till, som så ofta, att socialministern i interpellationssvaret framhåller att ”resultaten i olika avseenden av reformen fortlöpande följs inom socialdepartementet, socialstyrelsen, riksförsäkringsverket och Landstingsförbundet”. Hade det inte varit klokt om utskottet tagit del av de resultat man noterat i det här ”följandet” från socialdepartementet, socialstyrelsen och riksförsäkringsverket? Då hade man nog fått ganska alarmerande uppgifter. Jag måste få ge några groteska exempel på väntetider från skilda håll i Sverige. I Boden, för att börja långt norrut, är väntetiden på hudkliniken 6 månader och på ortopeden 1 1/2 år. I Eskilstuna är väntetiden på ortopeden 2 år och på kvinnokliniken 1 år. — Man får hoppas att det inte gäller förlossningsavdelningen. — I Jönköping är väntetiden på kirurgen okänd men 700 patienter väntar. På öronavdelningen är väntetiden maximalt 1 år och på ögon flera år. På kvinnokliniken i Kalmar är väntetiden också 1 år. I Linköping är den på ögonavdelningen 1 år och på ortopeden upp till I år. I Malmö är det en väntetid på kirurgen av drygt 5 månader. Enklare operationer, t.ex. åderbråck, får man vänta på 4—5 år. Väntetiden till avdelningen för plastikkirurgi är 15 månader. I Växjö är väntetiden på öronavdelningen upp till 2 år och till kirurgi och medicin 9 månader. Osv. Är inte det siffror som borde ge de ansvariga anledning att verkligen se efter vad det här beror på, och hur man skall reparera läget inom rimlig tid? De siffror vi presenterar i den motion som ligger till grund för reservationen 4 är hämtade från Sveriges läkarförbund. Siffrorna ger vid handen att det på ett år har blivit en ökning av väntetiden på landstingssjukhusen med 50 procent medan ökningen tidigare normalt var 10 procent. På provinsialläkarmottagningarna är det en ökning av väntetidens längd med 60 procent på ett år medan den normala ökningen är 25 å 30 procent. Från skolhälsovården rapporteras att ett ökat antal elever blir utan hälsovård. Provinsialläkarna har inte tid längre. De kan inte pressa in skolhälsovården i sitt arbetsprogram — i varje fall gäller det på flera håll. Konsultläkare från sjukhussidan har efter schemaläggningen inte heller fått tid över för den här verksamheten. Samma dilemma är det på ålderdomshem, konvalescenthem och liknande. Likaså på ungdomsoch barninstitutioner där det ofta kan behövas psykiatriska insatser. Privatpraktiserande läkare skulle kunna rycka in här och göra en insats. Det är väl bl.a. detta den nämnda utredningen har i tankarna när man säger att sjukvårdshuvudmännen skall få ökade möjligheter att lösa de organisatoriska problemen efter de lokala förhållandena. Men nu har man märkt en väsentlig ökning av patientklientelet också hos privatläkarna. Säkert beror det på att många tvingas lämna de allmänna sjukhusköerna och ställa sig i kö hos de privata läkarna. Den ”självstympande kön” är ett faktum. Många menar att det inte lönar sig att stå i en så lång kö, utan man får söka andra möjligheter. Är det förhållandet, så har reformen verkligen förlorat sin nimbus av jämlikhetsreform, för det här drabbar ju inte särskilt de förmögna. De sjuka människor som tvingas söka sig till privatpraktiker är ju de som står längst bak i kön. Det fria läkarvalet och vårdkontinuiteten är viktiga saker, som tidigare framhållits. Socialministern menade att det fria läkarvalet skulle kunna fungera också i det nya systemet. Jag måste, herr talman, få citera ett uttalande av socialminister Aspling i riksdagen i december 1969, som onekligen ter sig naivt, med den vetskap vi har om läget i dag: ”Nu säger man i stället att det inte skulle gå att söka en viss läkare på sjukhuset efter den 1 januari 1970. Jag kan inte inse att det bör bli svårare än nu. Skillnaden är ju att patientavgiften skall betalas utanför doktorns dörr, inte innanför. Att denna skillnad skulle ställa sjukhusorganisationen på huvudet är svårt att tro — för så vitt inte urvalet av patienter nu sker på andra grunder än rent medicinska. I så fall bör det bli en förändring. Den kan man då beklaga eller glädjas åt, alltefter personliga värderingar.” Att fixera skillnaden till något så otroligt enkelt som att det är fråga om att betala utanför eller innanför dörren är ju nästan hårresande. I det fria läkarvalet ligger ett psykologiskt värde som är mycket väsentligt. Tilltron till läkaren betyder mycket för sjukdomens botande, kan man lugnt påstå. Vårdkontinuiteten är alltså ytterst viktig. Läkarna får därigenom god personkännedom och har sjukdomsbilden klar för sig utan att alltid behöva läsa journalerna. Socialministern fortsätter: ”Den totala efterfrågan på öppenvård kan knappast öka nämnvärt som en följd av reformen. Patienter med banalare krämpor får faktiskt själva betala litet mera efter den 1 januari än före.” Banalare krämpor! Vem vet om han har banala krämpor? Man råkar komma i slutet på kön och får antingen stå kvar eller söka sig till privatpraktikerna och där också vidkännas en avsevärt högre kostnad. ”Patienter med mera omfattande vårdbehov kommer förhoppningsvis” — fortsätter socialministern — ”redan nu till doktorn. Skulle någon sådan patient ha känt sig hindrad att söka läkare av ekonomiska skäl, blir reformen också här en vinning.” Det blir en mycket tvivelaktig vinning. Och som sagt någon jämlikhetsreform har det sannerligen inte blivit. Det har visat sig omöjligt för patienten att få behålla samme läkare eftersom läkarnas arbetstid har drastiskt förkortats. I det här sammanhanget skall sägas att läkarna gör vad de kan för att upprätthålla vårdkontinuiteten, men det går helt enkelt inte. Det fria läkarvalet har de facto försvunnit från sjukhusen, och därmed också vårdkontinuiteten. Därtill kan läggas att en av sjukronorsreformens konsekvenser blivit att balansen mellan läkarna rubbats och kommer att förskjutas än mera. Sedan totalavlöning införts har läkarna börjat söka sig från de tunga specialiteterna kirurgi, röntgendiagnostik och anestesiologi. Redan lär röntgendiagnostiken runt om i landet vara i allvarlig fara. Nog finns det anledning att utreda de här verkningarna när det är så illa ställt för många människor. Det behövs en parlamentarisk utredning där också läkarsakkunskapen får komma till sin rätt, för det är ju allmänt omvittnat att den här reformen har kommit till världen utan att läkarna tillräckligt fått komma till tals. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1, 3 och 4.

Herr talman! Jag tror att vi kan göra denna debatt relativt kort. Vi hade precis samma fråga uppe till behandling den 4 november förra året, och även om vi då kanske inte hade en lång debatt gick vi igenom den problematik det här rör sig om. Kammarens ledamöter kan få en god bild av allt det som håller på att hända inom hälsooch sjukvården i vårt land genom att läsa utskottsbetänkandet, inte minst vad som anförs i reciten. Det pågår utredningar på olika plan. Jag sade förra året, och vill nu upprepa, att detta framför allt är en fråga för landstingen som sjukvårdens huvudmän. Det är framför allt de som skall vara engagerade i denna debatt. Det är också de som med hjälp av landstingsskatten svarar för den andra sidan av problematiken, nämligen kostnadssidan. Vi har ju genom lagstiftning i stort sett överlåtit åt landstingen att sköta dessa ting. Jag vill inte med detta ha sagt att regering och riksdag inte har något ansvar i sammanhanget. Vi har självfallet ett övergripande ansvar för hälsooch sjukvården i vårt land, och till den ändan har vi ju också ett centralt ämbetsverk, nämligen socialstyrelsen. Det förekommer på varje plan och i varje fråga som reservanterna nämner utredningar och översikter, där man försöker ta reda på vad som hänt och vad som är på gång inom detta område. Majoritetens och reservanternas uppfattningar skiljer sig inte i fråga om målsättningen, nämligen en effektiv sjukvård, som skall sättas in på rätt nivå. Våra uppfattningar skiljer sig inte heller, i varje fall såvitt jag kan se, i den stora frågan om överflyttningen från den slutna vården till den öppna vården, ett spörsmål som vi har diskuterat under flera år. Sjukronorsreformen var ju ett uttryck för denna strävan. Herr talman! Jag vill säga några ord om sjukronorsreformen. Både herr Åkerlind och herr Werner i Malmö målade upp en mycket mörk bild. Jag tror att man ganska starkt kan understryka vad socialministern har sagt i detta avseende — det är i själva verket en fråga om var läkarbesöket skall betalas och vem som skall göra det. I övrigt gäller det ju sjukvårdens organisation, och denna kan såvitt jag förstår läggas upp efter precis samma grunder vare sig man tillämpar den ena eller den andra betalningsformen. ”Sjukronorsreformen” var alltså en jämlikhetsreform genom vilken man ville ge människor möjligheter att till ett relativt billigt pris få en ordentlig öppen sjukvård. Utöver detta hade man målsättningen att flytta över sjukoch hälsovården från den slutna till den öppna vården. Det talas i detta sammanhang rätt mycket om de privatpraktiserande läkarnas roll. Jag har självfallet där en helt annan uppfattning än herr Werner och herr Åkerlind. Om vi skall få någon ordning på den här punkten, måste vi föra över sjukronorsreformen till att gälla även de privatpraktiserande läkarna. Först då får vi ett översiktligt system. Det pågår ju också undersökningar för att komma fram på den vägen. I oktober förra året besvarade landstingsrådet Bertil Göransson i Malmöhus läns landsting en interpellation av herr John Johnsson i Blentarp om sjukronorsreformens verkningar. Av det svaret framgår att den tidigare ökningen av anspråken på sjukvård har fortsatt men att man inte kunnat finna någon ökning just på grund av sjukronorsreformen. Nu kan man säga, att om en reform verkar så att människor som tidigare inte har sökt sig till läkare även om de behövt det börjar efterfråga sjukvård, är det en riktig utveckling. Den skall mötas med flera läkare, och det är vi i full färd med att få här i landet. Den stora bristen under lång tid har varit att läkarutbildningen haft för liten omfattning, men nu har vi fått en annan ordning. Vi kommer att få fler och fler läkare, och alla är medvetna om att vi behöver det. Herr talman! Jag skall sluta mitt anförande med att yrka bifall till utskottets hemställan, bakom vilken står socialdemokraterna och centerpartisterna i utskottet.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv talade om landstingens kostnader och att det är viktigt att pressa ned dem. Men då bör det i sanningens namn också sägas att sjukronorsreformen har gjort sjukvården avsevärt dyrare för landstingen än den var tidigare. Den bild som vi målar må vara mörk, men att den bygger på fakta kan man inte komma ifrån. Jag erkänner att uppgifterna är ”mörka”, men just därför måste de fram. Det är dessa uppgifter som motiverar förslaget i reservationen 4 om den begärda utredningen av sjukronorsreformen. Hur den reformen i dag skall kunna vara en jämlikhetsreform är verkligen svårt att se. Vad som gallrar människorna är placeringen i sjukhuskön — de som står långt bak i kön får gå till privatpraktikerna. Det sker på det sättet ett godtyckligt urval, som inte alls har att göra med vars och ens behov av vård eller ekonomiska resurser. Vården blir ju avsevärt dyrare för dem som söker privatläkare för att få den hjälp de behöver. Herr Svensson kommenterade inte alls socialministerns optimistiska tongångar från 1969, då denne klart framhöll att det även med det nya systemet skulle vara möjligt att söka en viss läkare på sjukhuset och att det inte skulle bli någon större anhopning i vårdköerna. Detta har ju slagit helt slint.
Herr talman! Herr Svensson i Kungälv valde att i sitt anförande gå helt vid sidan av det för mig väsentliga, nämligen en central utredning om hur vi skall handha våra resurser i fortsättningen. Jag kan säga att vi är ense om mycket. Vi är ense om en satsning på den öppna vården, en satsning på långtidsvården och en satsning på mentalsjukvården. Men det räcker inte med det. Vi kan inte heller skyffla över ärendet på sjukvårdens huvudmän och säga att ni har ansvaret för detta. Det får ni klara i fortsättningen! Jag kan ta som exempel att sjukronorsreformen bestämdes av Sveriges riksdag, och man kan då fråga sig varför vi i fortsättningen inte skulle intressera oss för hur den reformen utföll och vad som kommer fram av den. Man kan också fråga sig: Varför har utredningen rörande de privatpraktiserande läkarna ännu inte slutförts, eftersom man när vi antog reformen ganska klart sade att det bara var en tidsfråga innan den saken skulle vara klar. Det finns många sådana frågetecken. Visst är det riktigt — det påpekade också jag — att vi snart skall ha balans på läkare inom sjukvården. Herr Svensson i Kungälv var kanske i det fallet så försiktig att han inte närmare analyserade varför det dröjt så länge tills vi får denna balans. Han påpekade bara att det har dröjt beroende på bristande utbildning.

Det får icke bli så att varje landsting ordnar det för sig och satsar på olika sätt i de specialiteter som undan för undan dyker upp.
Herr talman! Det är självklart att vi har rätt att diskutera sjukronorsreformen i denna kammare och att vi som riksdagsledamöter har skyldighet att intressera oss för hur det går med den i framtiden. Nu följs ju frågan upp inom socialdepartementet, inom socialstyrelsen, inom riksförsäkringsverket och inom Landstingsförbundet. Det pågår alltså en kontinuerlig uppföljning. Vad en parlamentarisk utredning skulle kunna ha för uppgift just nu har jag svårt att förstå. Vi får ofta i denna kammare framhålla att utredningar pågår och hindra nya. Om vi från socialdemokratin inte höll emot, skulle vi kanske få ytterligare ett par hundra utredningar i detta land. Vi måste hålla emot för att det inte skall svämma över. Men det är självklart att man, när man behöver en utredning, skall tillsätta den. Men frågan i dag gäller: Vi har utredningar på punkt efter punkt — och det gäller inte bara de enskilda landstingen, utan både socialstyrelsen och Landstingsförbundet, som är en central organisation för de olika landstingen och som har till uppgift att samordna. Man kan inte heller säga att här sitter landstingsmännen i de enskilda landstingen och pysslar med dessa frågor var och en på sitt håll. Jag försökte säga — och jag vill upprepa det — vi skall vara försiktiga med att lyfta upp frågorna alltför högt. Dvs. om en frågas behandling åligger kommunerna eller landstingen, skall man försöka att förankra det stora ansvaret där. Därför kan det utifrån de utgångspunkterna också vara tveksamt om man skall tillsätta en parlamentarisk utredning. Man bör i detta avseende ha bestämmanderätten så långt ner som möjligt.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 13 har behandlats bl.a. motionen 1001 av undertecknad och fröken Pehrsson. I motionen har vi hemställt att ”riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om att skyndsamma åtgärder vidtas i syfte att nedbringa väntetiderna på landets ögonkliniker”. Väntetiderna vid denna vårdsektor har ökat på ett oroväckande sätt. Det finns många patienter som får vänta ett år och längre, innan de kan bli föremål för någon behandling. Någon direkt statistik över väntetiderna vid ögonklinikerna inom olika sjukhusområden finns inte. Emellertid kan för belysande av kösituationen återges uppgifter från socialstyrelsens s.k. vårdplaneringslista avseende perioden december 1971 — januari 1972, varav framgår att totalt under perioden behandlades sammanlagt 2 298 patienter. Av dessa fick 270 behandling utan förtur, 240 med enkel förtur och 143 med dubbel förtur, dvs. 653 av 2298 fick vård inom den s.k. rekommenderade tiden. Med rekommenderad tid avses enligt socialstyrelsens normer att patienter utan förtur skall behandlas inom tre månader, patienter med enkel förtur inom sex veckor samt patienter med dubbel förtur inom en vecka. Av dessa siffror framgår att förhållandena är långtifrån tillfredsställande. Åtgärder måste vidtas i syfte att nedbringa väntetiderna vid landets ögonkliniker. Samhället måste göra en ökad satsning inom denna del av vårdsektorn. Även om man inte kan bortse från satsningar på andra sektorer av vår hälsooch sjukvård, så är förhållandena inom svensk ögonsjukvård sådana att här måste till en prioritering av våra resurser som kommer ögonsjukvården till godo. Herr talman! Av föreliggande utskottsbetänkande framgår att de ansvariga myndigheterna — det må gälla socialdepartementet och socialstyrelsen — har sin uppmärksamhet alldeles särskilt riktad på förhållandena inom svensk ögonsjukvård, vilka är långtifrån tillfredsställande. Åtgärder har vidtagits och ytterligare åtgärder planeras i syfte att förbättra förhållandena inom ögonsjukvården. Med hänsyn härtill bör man kunna ha all anledning att förvänta positiva resultat inom en inte alltför avlägsen framtid, innebärande att de långa väntetiderna vid landets ögonkliniker nedbringas till rimlig nivå, så att väntetider på ett år och däröver inte skall behöva förekomma. Herr talman! Med hänsyn till vad som åtgärdats och vad som är föremål för åtgärder i syfte att förbättra förhållandena inom ögonsjukvården har jag inget särskilt yrkande. Däremot har jag en förhoppning om att man kan uppnå snara resultat i syfte att komma till rätta med de alltför långa väntetiderna vid landets ögonkliniker. Jag yrkar därför bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet nr 13.

Herr talman! Bristen på ögonläkare är för närvarande mycket stor, och väntetiderna vid ögonklinikerna har ökat oroväckande. Vi pekar i motionen 1001 på att ökningen av väntetiderna till stor del sammanhänger med bristen på ögonläkare. Men vi pekar också på att ”ett bättre utnyttjande av oftalmologassistenterna, som under överinseende av läkare kan biträda med t.ex. synfältsundersökningar och mätning av ögontryck, skulle innebära att ögonläkarna kunde avlastas från en rad enklare rutinåtgärder.

För närvarande sker utbildningen av oftalmologassistenter inom ramen för utbildningen av medicinskteknisk assistentpersonal, vilken bedrivits vid yrkesskolorna och numera bedrivs inom gymnasieskolan. Utbildningen av oftalmologassistenter, vilken är tvåårig, har endast förekommit i Örebro. Det är alltför litet för att täcka det stora behov som finns. Utbildningen till ortoptist utgör en vidareutbildning om en termin i förhållande till oftalmologassistentutbildningen. Jag har den uppfattningen att vi måste satsa mer än som nu sker på utbildning och vidareutbildning av fler ögonläkare, oftalmologassistenter, ortoptister och optiker. Vi skulle härigenom kunna minska de långa väntetiderna hos ögonläkarna, och vi skulle också bättre kunna tillgodose — något som jag menar är mycket viktigt — barnhälsovården. Vi skulle kunna bygga ut fyraårskontrollen mer. Det har ju visat sig vid fyraårskontrollen att många barn har synbesvär, och de behöver snabbt få hjälp, om inte besvären skall bli bestående. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag vill uttala förhoppningen att den översyn av sjukvården och de utredningar som pågår och som omnämns i utskottsbetänkandet snabbt resulterar i förslag — förslag som kan bli till gagn för alla som väntar på att få komma till ögonläkare.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping och fröken Pehrsson har i sina anföranden pekat på de frågor de har tagit upp i motionen 1001. I utskottsbetänkandet har vi redogjort för de åtgärder som olika myndigheter vidtagit, och detta har också berörts av de föregående talarna. Socialstyrelsen, socialdepartementet och andra organ har ju vidtagit Nr 69 åtgärder för att vi så långt som möjligt snabbt skall kunna avhjälpa den Fredagen den köbildning som har skett. Köbildningen beror, tror jag, på att det blivit 28 april 1972 mera aktuellt för folk att så tidigt som möjligt söka ögonläkare.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

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 18 handlar om delägarsparande. Det ordet är verkligen inte lätthanterligt. I dagligt tal och i vanliga skrifter möter man det väl knappast alls. Men i riksdagsprotokollen finns det i varje fall sedan så där fem års tid — ja, när vi får vår kommande dataanläggning klar kommer den kanske att kunna spåra upp det rubrikordet ännu längre tillbaka i tiden. Låter man då det här dataminnet aktivera sig och leta fram uppslagsordet delägarsparande, så kommer man att få ett ganska dystert besked, sett från motionärssynpunkt. Motionerna i ämnet har blivit avstyrkta av vederbörande utskott och avslagna av riksdagen under vart och ett av åren 1968-1971. Historien kommer tydligen att upprepas i år. Men jag vågar påstå att kraven ändå återkommer nästa år, kraven på att man till grundlig prövning tar upp frågan om inte ett system, där de anställda kan bli delaktiga av företagens förmögenhetstillväxt, skulle vara något att pröva också för oss i Sverige. ”Också” för oss, säger jag, och jag gör det mot bakgrund av att man i flera industriländer redan har sådana system i funktion. I Frankrike har man sin participation, från Tyskland kan man hämta intressanta erfarenheter, och flera andra länder har genom lagstiftning underlättat delägarsparande. Vi som här hemma har talat för saken har kanske gjort misstaget att för mycket diskutera den tekniska utformningen, där då ännu konstigare ord än delägarsparande har blivit aktuella — t.ex. konvertibla obligationer — något som kanske har spärrat tänkandet och gjort debatten tung. Riktigare hade nog varit att först söka vinna gehör för grundtankarna; därefter kunde paragraferna ha skrivits. Vilka är då grundtankarna? Ja, man kan säga så här: För det första: Den enskilda människan når ökad trygghet och ökat oberoende genom ett personligt ägande. För det andra: För samhällets utbyggnad är det nödvändigt att kapital bildas och leds till produktiva investeringar. Att de anställda ges tillfälle att bli delägare i företagens arbetande kapital är en av vägarna för att nå fram till personligt ägande och till kontinuerlig kapitalbildning i produktionsapparaten. Genom delägarsparande uppkommer ett direkt och nära ägande, inte det urvattnade och ofta helt intresselösa ägande som kan bjudas i andra former. Det blir därför också stimulerande att spara; det blir en motivation av helt annat slag än när man skall bidra till att genom höga skatter och avgifter dra ihop kapitalbildning i allmän regi. Herr talman! Jag noterade inledningsvis att tanken på delägarsparande har förts fram från den borgerliga oppositionen åtminstone de fem senaste åren och att de socialistiska partierna ständigt har förklarat sig ointresserade. Utvecklingen har fått gå vidare i samma riktning; allt lägre andel av sparandet noteras för de enskilda medborgarna och allt större andel för kollektivet. Inkomster som annars kunde ha gått till att bygga upp personlig trygghet och trivsel har skatteoch avgiftsvägen dragits in till det allmänna. Hur långt den utvecklingen skall kunna fortsätta utan allvarliga skadeverkningar i samhället är en allvarlig fråga. Så sent som i onsdagens debatt om statlig företagsamhet deklarerade i varje fall ett statsråd, att han inte betraktar den genomförda statssocialismen som något eftersträvansvärt. Har man den uppfattningen borde det vara näraliggande att fråga sig, om inte löntagarsparandet är något som skulle kunna rätta till privatkapitalismens fördelningspolitiska nackdelar och ge löntagarna motiv för att frivilligt medverka i den kapitalbildning som nu presteras till priset av höga skatter och avgifter.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

Herr talman! Sverige har en av den rika världens snedaste fördelningar av den totala aktiestocken. Koncentrationsutredningen fann att 1 procent av aktieägarna äger hälften av aktierna. Aktiekapitalet ger en spegelbild av den kapitaltillväxt som äger rum inom företagen i form av t.ex. fabriker, maskiner och annan utrustning. När företagen investerar i fler fabriker och maskiner växer aktiekapitalets värde, dvs. kapitalägarna blir ”rikare”! Följden blir att förmögenhetskoncentrationen i Sverige blir än starkare. Många är överens om att något måste göras. Jag tillåter mig att citera sex uttalanden. 1. Sven Wedén sade i motion till förra årets riksdag: ”De anställda bör genom andelar i företagssparandet få en personligt ägd tillgång, som de för varje år kan disponera avkastningen av men som de inte vid varje tillfälle de skulle önska kan ta ut ur företaget.” 2. Assar Lindbeck, socialdemokratisk nationalekonom och professor, yttrade vid sparbankskonferensen i mars: ”Om politiker och organisationer inte kan acceptera större företagsvinster och högre aktiekurser, därför att vinsterna därav skulle tillfalla en så liten grupp i samhället, finns utan tvivel lösningar även på detta problem. Man kan exempelvis införa särskilda löntagaraktier, som löntagarna får i stället för ytterligare lönehöjningar över en viss gräns.” 3. Bertil Ohlin skrev i Dagens Nyheter den 18 april: ”Men en andel av den överskjutande verkliga företagarvinsten åt löntagarna kan särskilt motiveras om pengarna i ett antal år utgör en del av kapitalbildningen inom företaget och ökar löntagarnas inflytande samt intresse för lönsamhet.” 4. Olof Palme sade i Dagens Nyheter den 26 mars: ”Jag har ingen principiell invändning mot löntagaraktier om de fyller två funktioner. De skall fördela vinsterna och medföra ökat inflytande.” S. I folkpartiets partimotion till årets riksdag sägs: ”Vi vill föreslå att en särskild utredning tillsätts med uppdrag att överväga olika modeller för hur löntagarna på individuell basis bäst kan göras delaktiga i företagens långsiktiga sparande.” 6. Utskottsmajoriteten uttalar slutligen i näringsutskottets betänkande nr 18 som vi nu behandlar: ”En del tankegångar i motionerna är enligt utskottets mening beaktansvärda.

Det synes mig särskilt anmärkningsvärt därför att minoriteten uttryckligen icke binder sig för någon särskild lösning utan yrkar på en förutsättningslös utredning av teknisk natur. Vilken uppfattning har egentligen socialdemokraterna i frågan, om de anställda skall ha rätt till andel i företagens kapitaltillväxt? Är Assar Lindbecks och Olof Palmes positiva inställning representativ för partiet, eller är utskottsmajoritetens negativa inställning till ett utredningskrav representativ? Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till reservationen i näringsutskottets betänkande nr 18.

Herr talman! Finansieringsfrågan inom näringslivet, svårigheterna att skaffa kapital av olika slag, internt och externt, är ju ett av näringslivets största problem i dag. Orsakerna till att detta problem är så pass brännande synes mig vara i huvudsak tre. Det har under senare tid av naturliga skäl, bl.a. på grund av teknikens utveckling, till följd av väsentligt dyrbarare maskiner som måste användas, kommit att ställas mycket hårdare krav på större kapitalinsatser inom företagen. Företagen har under en lång följd av år fått uppleva en lägre lönsamhet. Orsakerna till det har vi diskuterat många gånger här. Det är inte rätta tiden i dag att ytterligare utveckla eller upprepa skälen. Det är bara att konstatera, herr talman, att lönsamheten har blivit allt lägre och lägre och att den i dag är på en oroväckande låg nivå. Det tredje huvudskälet till finansieringsproblemen är de hårda kreditrestriktionerna, som tycks bli hårdare för varje gång de sätts in och tycks komma allt oftare. Särskilt svårt har det ju varit och är att skaffa riskvilligt kapital. Detta har drabbat i första hand småföretagarna. De kan som bekant inte som de stora företagen gå ut på marknaden med nyemissioner. Det vore närmast löjeväckande och skrattretande, om Kalle Svenssons mekaniska verkstad skulle lägga ut någon nyemissionslista i bankerna och tro att folk skulle komma att teckna aktier för att förstärka företagets interna kapital. Sådant går ju inte bara i praktiken. Bristen på riskkapital är alltså ett allvarligt handikapp för de små företagen bland många andra. Sammantaget betyder allt detta att allvarliga följder uppkommer för expansionsförmågan, för vitaliteten och för utvecklingsmöjligheterna inom näringslivet. Kanske allvarligast är den minskade investeringslust eller kanske bättre uttryckt den minskande investeringsförmåga som dessa förhållanden leder fram till. Det är alltså en angelägen uppgift, herr talman, att vi får möjligheter att öka tillgången på riskvilligt kapital. Jag vill påstå att för småföretagen är detta helt enkelt ett livsvillkor, om de över huvud taget på längre sikt skall kunna överleva. Den nuvarande situationen kan inte få bestå hur länge som helst utan allvarligt hot mot just dessa företag. En från många synpunkter givande väg att öka just det riskvilliga kapitalet är att öka sparandet inom företagen. Ett utmärkt sätt att öka detta företagssparande är uppenbarligen, om man kan stimulera de löneanställda att låta en del av deras löneökningar stå kvar i företagen. En effektiv sådan stimulans skulle självfallet uppkomma — och den skulle verkligen bli effektiv — om de av de löneanställda avsatta beloppen inte beskattades så länge som de hölls kvar som arbetande kapital. Ett sådant system är utomordentligt välgörande både för arbetstryggheten och för möjligheten att öka det riskvilliga kapitalet. För att klara de här problemen erbjuds naturligtvis många olika tekniska lösningar. De har presenterats i olika sammanhang. Detaljerna skall vi inte gå in på i dag, herr talman. Jag bara antyder att det finns många olika tekniska lösningar. De anställda kan t.ex. köpa aktier i företagen, de kan avsätta pengarna till personalfonder eller de kan tillgodogöra sig reverser som företagsägarna utfärdar. Det finns föroch nackdelar med de här nu antydda systemen. Men det finns en nackdel som jag inte kan underlåta att påpeka, som uppkommer i många fall, när man anvisar de här lösningarna, och det är om skatteförmånen binds till sparandet just i ett enda företag, just i det företag där den anställde arbetar. För att komma runt den nackdelen finns det — som jag bedömer det, herr talman — en elegant lösning. Den lösningen är presenterad i motionen 1355. Lösningen heter konvertibla obligationer — jag håller med herr Regnéll om att det är tråkigt med alla dessa utländska, konstiga ord som folk inte begriper; ”konvertibla” är ju fackuttrycket, men låt oss säga utbytbara obligationer för att få ett svenskt ord. Om man arbetar med sådana reduceras de riskmoment som ju alltid finns vid aktieköp och som kan vara litet avskräckande för vanligt folk som inte brukar syssla med aktieaffärer. Dessutom har löntagarna vid det här systemet med utbytbara obligationer möjligheter att vara med och få del av värdestegringarna i företaget. Detta är, herr talman, kanske den springande punkten. Med ett sådant system kan man stimulera löntagarna att spara dels därför att de får en skatteförmån, dels därför att de på lång sikt får del av den tillväxt som förekommer i företaget. De konvertibla — utbytbara — obligationerna är alltså en mellanform mellan lån och aktier. Dessa konvertibla obligationer har emellertid anlitats mycket litet hittills. Det kan bero på skattereglerna. Men om en viss, begränsad skattefrihet införs, så torde en mycket snabb ändring inträda. Dessa obligationer skulle i ett sådant läge säkerligen bli mycket eftertraktade. Det skulle uppkomma en regelbunden handel med dessa konvertibla löntagarobligationer ungefär som man nu har handel med aktier på börsen. Innehavarna skulle komma i samma gynnsamma situation, åtminstone likviditetsmässigt, som innehavare av börsnoterade aktier. En stor fördel med detta system, herr talman, är att lönsparandet knyts inte bara till ett enda företag, utan att det blir ett generellt lönsparande över hela linjen för samtliga företag. Premiereglerna kan utformas så att t.ex. inkomst av tjänst, som placeras i konvertibla löntagarobligationer, undantas från beskattning upp till en viss nivå, t.ex. 2 000 kronor eller 3 000 kronor per år oavsett vilket företag som gett ut dessa obligationer. På detta sätt skulle man även kunna omfatta anställda i offentlig tjänst, i organisationer osv. och inte bara företag inom industri, handel och servicenäringar. Det bleve alltså en intressant sparmöjlighet för i princip samtliga anställda. Sparandet i konvertibla obligationer innebär en annan stor fördel för spararen. Han får nämligen ökade möjligheter till riskfördelning och detta måste vara en mycket väsentlig fördel. Systemet betyder även en gynnsammare fördelning ur samhällsekonomisk synpunkt av just riskerna. Utskottsmajoriteten visar, liksom tidigare, klent och ljumt intresse för försöken att genom stimulans av löntagarsparandet öka tillgången på riskvilligt kapital. Utskottsmajoriteten säger emellertid inte att alla tankegångar i motionerna är omöjliga. Detta är ju tacknämligt och värt att notera. Sålunda visar man ett positivt intresse för sådana konstruktioner av löntagarsparandet som innebär att kapitaltillväxten inom företagen inte helt och uteslutande tillfaller bara kapitalägarna utan också kan komma de anställda till del. Men, herr talman, det är precis en sådan konstruktion som förslagen i motionen 1355 innebär. Jag har nyss framhållit att systemet med generella, konvertibla löntagarobligationer innebär att de anställda också kan tillgodogöra sig värdestegringarna i företagen. Denna fördel ur både samhällsekonomisk och enskild synpunkt finns med som en springande punkt i detta förslag. Utskottsmajoritetens huvudinvändning mot de olika förslagen om delägarsparandet är följande — jag ber att få citera ur betänkandet: ”Motionerna avser i huvudsak frågor rörande omfattningen och fördelningen av den totala ersättningen till de anställda. Enligt vedertagna och av arbetsmarknadens huvudorganisationer enhälligt förespråkade principer bör det lämnas åt arbetsmarknadsparterna att förhandla och träffa avtal därom.” Ja, självfallet, herr talman! Det är alldeles klart att så skall ske, men här slår utskottsmajoriteten in helt öppna dörrar, eftersom det inte är detta som motionen 1355 uppehåller sig vid. Arbetsmarknadsparterna skall fastställa frågorna rörande omfattningen och fördelningen av den totala ersättningen till de anställda, men arbetsmarknadsparterna skall sannerligen inte, sedan kollektivavtalen träffats och löneökningarnas storlek har fastställts, centralt och på de olika förbunden, ta hand om varje löntagare enskilt och för honom eller henne diktera hur löneökningen skall användas. Så långt har centraldirigeringen verkligen inte kommit ännu i det här landet! De enskilda människorna har fortfarande en suverän möjlighet att bestämma vad de skall göra med de pengar som de i allmänhet varje år får i löneökningar: om de skall konsumera de pengarna helt eller om de skall spara en del av dem. Många konsumerar löneökningarna helt, därför att de av nöden är tvingade att använda varje öre för konsumtion för att familjen över huvud taget skall kunna leva ett drägligt liv. Men många andra sparar. Om man sparar efter det system som jag har förordat, uppnår man två goda ting — jag har sagt det förut, men det är värt att upprepas — man får ökad tillgång på riksvilligt kapital och de löneanställda får möjlighet att ta del av värdetillväxten inom företagen. När utskottsmajoriteten säger nej till utredning om just de här tingen är jag övertygad om att utskottsmajoriteten har fel.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

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona hade vänligheten att hänvisa till uttalanden i motion 753 som jag har skrivit. Jag konstaterar att majoriteten och minoriteten egentligen är överens i sak. Eftersom man från båda håll ställer sig positiva till att denna fråga blir löst, är det på sätt och vis förvånande, att inte majoriteten tar konsekvensen av detta positiva ställningstagande på samma sätt som minoriteten har gjort och yrkar att en utredning blir gjord. Minoriteten har i reservationen också förklarat, att den inte på något sätt anser att en sådan utredning skall binda arbetsmarknadsparterna och att den inte bryter mot deras traditionella rätt att förhandla om och träffa avtal i dessa frågor. Jag skulle vilja fråga herr Bengtsson i Landskrona vilka nackdelar det skulle bli för t.ex. löntagarparten, om vi tillsätter en förutsättningslös parlamentarisk utredning av teknisk natur.
Herr talman! Utskottsmajoriteten och dess företrädare här i dag, herr Bengtsson i Landskrona, åberopar ideligen arbetsmarknadens parter och deras inställning till dessa förslag. En av de stora parterna på arbetsmarknaden, Arbetsgivareföreningen, har liksom de övriga remissinstanserna yttrat sig relativt ingående. Herr Bengtsson citerade ett kort stycke av vad Arbetsgivareföreningen har sagt. Det var den mening som börjar: ”I anslutning till motionen 1972:1355 anför SAF att ett sparande bundet till det företag, där den anställde arbetar, missgynnar anställda i mindre lönsamma företag och verkar hämmande för en från samhällsekonomisk synpunkt gynnsam fördelning av kapitalet.” Det är riktigt, det är vi överens om, och det har vi även tagit upp i vår motion. Men det är väsentligt att fortsätta att citera vad SAF har yttrat, och det gjorde inte herr Bengtsson.

Jag vill helt allmänt säga, att om sparandet skall stimuleras här i landet — och det torde väl alla vara överens om oberoende av politisk meningsinriktning — så kan man inte hänga upp det på arbetsmarknadens parter och säga att det är dessa parter som har det primära ansvaret för att åstadkomma system genom vilka man kan stimulera sparandet. Det är väl ändå i sista hand statsmakterna som har detta ansvar. Arbetsmarknadens parter har verkligen inte makt att ändra t.ex. skattelagstiftningen. I vår motion 1355 är en annan springande punkt att man genom gynnsamma skatteförmåner skall kunna stimulera de löneanställda till att spara. Det är en sak som är oberoende av arbetsmarknadens parters inställning. Jag ber än en gång att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är möjligt att motionen 1355 skiljer sig från de andra motionerna genom förslaget om utbytbara obligationer, som syftar till att uppnå en rent generell sparstimulans. Såvitt jag kan förstå berör det förslaget bara perifert fördelningsproblemen i samhället. Fördelningsproblemen är av vital och aktuell betydelse för arbetsmarknadens parter. Men det generella sparandet, vare det sig det sker genom att människor sätter in pengar på en sparbanksbok eller de samlar på kistbotten eller sparar på annat sätt, har inte någon direkt och primär effekt på just fördelningsproblematiken, utan det är utomordentligt perifert i det avseendet.

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona nämnde nyss att det hela var ett fördelningsproblem som givetvis arbetsmarknadens parter borde få tillfälle att lösa. Men det är inte bara ett fördelningsproblem. Det är också fråga om själva strukturen på ägandeförhållandet i de svenska aktiebolagen. Jag nämnde i mitt inledningsanförande att för närvarande äger 1 procent av aktieägarna hälften av aktiestocken i Sverige. Det är inte rättvist från jämlikhetssynpunkt att man från statsmakternas sida fortsätter med olika stimulansoch stödåtgärder till gagn för det enskilda näringslivet utan att man samtidigt tillser att de anställda får sin Herr Bengtsson menade att det här skall man förhandla om på arbetsmarknadssidan. Då kan det vara av intresse att i detta sammanhang erinra om att för ett år sedan avslog den socialistiska majoriteten här i kammaren ett folkpartiförslag om lagstiftning för att garantera rätt för de anställda att utse representanter i företagens styrelser. Nu har socialdemokraterna förvarnat om att de till hösten kommer med ett lagförslag. Det är inte lätt att spå, men jag skulle gärna vilja försöka och säga så här: Jag tror att om något år kommer socialdemokraterna — om de då sitter kvar i regeringsställning, förstås — att vara inne på tanken om lagstiftning även i fråga om rätt för de anställda till andel i företagens kapitaltillväxt.

Herr talman! Jag ber kammarens ledamöter om tillgift för att jag tar en kort stund i anspråk för dessa frågor som i många år har intresserat mig mycket. Jag skall egentligen inte polemisera.

Det är ju den fördelningen det är fråga om. Jag skall försöka göra några distinktioner i detta sammanhang. Det lagras på varandra tre väsentliga problemställningar som egentligen i stor utsträckning är skilda frågor. En sådan problemställning är de arbetsdemokratiska aspekterna, en annan är frågan om helt löntagarägda företag, dvs. i direkt och egentlig mening producentkooperativa företag, och en tredje är frågan om det i företagen ackumulerade sparandets fördelning. Man kan möjligen göra gällande att dessa tre stora delproblem kan lösas på ett bräde, i ett särskilt sammanhang, nämligen inom de direkt genuint producentkooperativa företagen. Erfarenheten har väl dock lärt oss att en sådan direkt och genuin producentkooperation har haft mycket svårt att bana sig väg i det praktiska arbetslivet och i näringslivet. Den första formen för sådana företag var vad som från början kallades de gillesocialistiska företagen. Hela den tankegång dessa byggde på var ju vitt skild ifrån vad man sedan kallat förstatligandesocialismen. Jag vill inte alls bestrida att detta kan vara en lösning när det gäller begränsade områden och kanske framför allt företag av begränsad storlek, men jag tror inte att det kan vara någon generell lösning på alla dessa tre, vart och ett för sig tämligen jättelika problem. Detta bl.a. av det skälet, som en av talarna har varit inne på, att modern produktionsverksamhet kräver mycket stora kapitalinsatser. Det kan vara svårt att praktiskt ordna sådana i företag av denna direkt producentkooperativa typ. Där delar de anställda inte bara arbetets möda utan står även för de ekonomiska riskerna. Naturligtvis har de även utsikter att dela de vinster som kan uppstå. Över huvud taget kan väl sägas att producentkooperativa företagsformer, frånsett sådana som är anknutna till verksamhet inom jordbruket och näraliggande näringar, inte har varit särskilt framgångsrika, till skillnad från de konsumentkooperativa. Men jag vill också framhålla att de framgångsrika producentkooperativa företagen liksom konsumentkooperationen ju inte är genuina organisationer i den meningen att de anställda inom dessa företag har ett i varje fall väsentligt och avgörande inflytande.

Jag skall strax återkomma till en annan aspekt på den frågan.

Vad jag betraktar som huvudfrågan är denna: Hur bör man göra när det gäller fördelningen av den kapitalbildning som uppsparas inom företagen och som med den ordning vi nu har exklusivt blir aktieägarnas förmögenhetsökning? En första fråga som man kan göra sig och en väsentlig sådan, som jag uteslutande skall uppehålla mig vid är: Vilken form för en ny ordning är det som ur de anställdas synvinkel ter sig mest lockande i fråga om andel iden uppsparade förmögenhetsackumulationen inom företagen?

Vi har upplevt sådana inom olika företagssfärer, inte minst under senare år. Eller vill man ha vad jag för enkelhetens skull vill kalla ett trygghetssparande — ett mot förlustrisker tryggat sparande? Hur skulle då ett sådant trygghetssparande kunna åstadkommas? Jo, om man väljer en lämplig form för andelsbevis i förmögenhetsbildning inom företagen, kan man mycket väl tänka sig att kombinera dem med ett kollektivt försäkringssystem mot förluster, vilket inte kommer att kosta några höga premier. Premierna skulle i och för sig kunna betalas av företagen, liksom dessa ju betalar premier till något som kallas pensionsgaranti och som är inkopplat i PRI-pensioneringssammanhang. Den ordningen har visserligen inte givit vad den från början lovade, i varje fall inte när de gäller de mindre och medelstora företagen och familjeföretagen, detta på grund av särskilda åtgärder som har vidtagits, men som jag inte går in på. Emellertid finns det möjligheter att göra de anställdas andel i inom företagen ackumulerat sparande till ett verkligt trygghetssparande utan förlustrisker. Detta framstår för mig, skulle jag vilja säga, som en av de huvudlinjer som i första hand bör undersökas. Sedan vill jag till sist inte neka till att jag liksom de andra talarna från oppositionssidan är förvånad över det nej som kommit från socialdemokraterna även denna gång. Det har ju gjorts en rad uttalanden i den här frågan. Herr Hörberg var älskvärd nog att nämna ett par från folkpartihåll, men han nämnde även ett par yttranden av mycket prominenta företrädare för det socialdemokratiska partiet. Herr Palme har sagt att om man visar en teknisk lösning som förefaller något så när förnuftig, så är det klart att han skall reflektera på den. Inte en gång utan vid ett par tre tillfällen har statsministern under de senaste två tre åren uttalat sig på det viset. Nåväl, vad är strävan som ligger bakom reservationen? Den är ju att försöka åstadkomma en sådan teknisk lösning som han efterlyser: Men då blir svaret nej! Jag tycker att det är i ganska hög grad inkonsekvent, herr talman. Låt mig med åberopande av ett par exempel som anfördes i den tidigare debatten säga: Det var på samma sätt när det gällde styrelserepresentation både från regerings sida och i varje fall från LO-sidan. Det var ett nej. Men sedan har det skett en omsvängning. Om jag får ta ett mycket aktuellt exempel är det tydligt att en omsvängning är på gång när det gäller en sak som ligger en bit utanför det område som vi nu talar om, nämligen marginalskatteproblemet. Låt vara att den lösningen har sina klara och stora brister, men jag skall inte gå in på den saken nu. Jag frågar mig varför man på det ena området efter det andra — flera exempel än de jag nämnde skulle kunna åberopas — stänger in sig bakom en gärdesgård och upprepar sitt nejsägande? Jag är helt övertygad om, herr talman, att vi ändå i detta fall liksom i de andra som jag nämnde, även om det tar tid, kommer att kunna bryta loss den ena spjälan efter den andra ur detta nejsägandets stängsel. Jag tror att det kommer att vara till fördel för den ekonomiska utvecklingen i vårt samhälle.

Herr talman! Jo, visst finns det kontakter av det slag som herr Bengtsson åberopar. Men får jag säga — för korthetens skull upprepade jag det inte i mitt förra anförande — att det inte räcker med detta. Det måste komma in stimulanselement, framför allt ur de sparandes synvinkel, skattevägen. Detta har också nämnts flera gånger under debatten. Det är det stimulansmomentet som på ett lämpligt sätt skulle komponeras in i en teknisk lösning av det slag som reservanterna vill ha. Det stimulansmomentet är av väsentlig betydelse för att man skall lyckas med vad det här gäller. Och det är av väsentlig betydelse att man lyckas.
Herr talman! Jag vill till att börja med till alla delar instämma med vad herr Wedén sade i sitt inlägg nu. Herr Bengtsson i Landskrona tog nyss upp frågan om den utredning som LO tillsatt för att se på problemen om branschfonder och liknande. Utredningens tillkomst är i och för sig glädjande, men den berör bara en del av de problemen. Problemen är inte så begränsade att de bara berör t.ex. LO och Arbetsgivareföreningen. Herr Bengtsson i Landskrona sade nyss också att om man inte klarar förhandlingarna mellan båda dessa parter går man säkert tillbaka till riksdagen, och det var vad jag har sagt. Det blir säkert fallet. Herr Bengtsson och jag är helt överens på den punkten. Men om nu — som jag har fattat det — både herr Bengtsson och jag har viljan att lösa detta politiska problem, i varje fall på sikt, frågar jag mig bara: Varför inte realisera viljan genom ett politiskt beslut redan i dag?

Herr talman! Folkhögskolornas verksamhet omspänner ett mycket brett register. Många människor med bristfällig skolunderbyggnad ser i folkhögskolan en möjlighet att få behörighet att antas till viss yrkesutbildning eller att påbörja högre studier. Arbetsmarknadsutbildning sker numera inte sällan vid folkhögskolor. Detta har under senare år varit särskilt vanligt vid folkhögskolorna inom Norrland, där elever med utbildningsbidrag utgjort mer än hälften av eleverna vid vissa skolor. Den kulturella inriktning som en del folkhögskolor markerar är lockande för dem, som vill skaffa sig mer vetande på detta speciella område. Ämneskurser av olika slag drar till sig studerande. Dessa exempel illustrerar bredden i folkhögskoleverksamheten. Erfarenheterna av dem liksom av fortsatta resultat av folkhögskolornas fria kursplanläggning — i de aktuella debatter om utbildningsformer ett nog så intressant tema — borde sammanföras och bearbetas så att andra skolor eller utbildningsformer kunde ta vara på vad man kommit fram till på de pedagogiska och administrativa områdena. Jag och mina medmotionärer har därför ansett det riktigt att motionsvägen ansluta oss till förslaget från skolöverstyrelsen att ytterligare tio kombinerade tjänster som ämneslärare och konsulent inrättas. Eftersom avsikten med sådana tjänster är att de skulle kunna disponeras alternativt i samverkan mellan folkhögskola, studieförbund och länsbildningsförbund eller mellan folkhögskolorna och skolöverstyrelsen, har vi tyckt att detta skulle vara ett effektivt sätt att delge de olika skolorna erfarenheter av en viss sorts verksamhet vid en skola. Vid detta ställningstagande har vi också tagit stor hänsyn till den betydelse vi anser att folkhögskolorna har i vuxenutbildningssystemet. Det är angeläget att kontaktmöjligheterna inom detta system utökas från det antal tjänster som utbildningsutskottets majoritet hänvisar till i sin skrivning. Jag vill därför på denna punkt yrka bifall till reservationen av herr Berndtson i Linköping. Utskottets betänkande i den del som behandlar vårt andra yrkande — att 2 miljoner kronor skall anvisas för sanering av vissa folkhögskolors ekonomi — svarar inte helt mot vad vi åsyftade. Jag finner det ändå väsentligt att man från utskottets sida tagit fasta på vad som sägs om ytterligare medelsbehov såväl i skolöverstyrelsens anslagsframställning som i ett par av de nu aktuella motionerna. Detta har kommit till uttryck i att utskottet nu förordar att 1 miljon kronor skall anvisas även för budgetåret 1972/73 för saneringsändamål. Att man dessutom vill ge Kungl. Maj:t till känna vad som anförts beträffande fortsatt sanering av vissa folkhögskolors ekonomi ser jag som en möjlighet för dessa skolor att få det stöd som krävs även i fortsättningen. I det här sammanhanget noterar jag också att utskottet utgår ifrån att ett särskilt bidrag skall tilldelas Stiftelsen Samernas folkhögskola i samband med denna stiftelses tillkomst. Detta är en del av vad jag hoppas skall bli ett fortsatt stöd för de samiska kulturfrågorna. I dessa delar yrkar jag därför bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Svenskt skolväsende har under de senare åren genomgått stora förändringar inom ungdomsoch vuxenutbildningen. Det är intressant att konstatera att folkhögskolan i denna förändring har lyckats med att behålla sin attraktionskraft och fylla en väsentlig funktion inom vuxenutbildningen. Antalet elever har också fortsatt att öka under de senaste åren. Räknar man med både de längre och kortare kurserna så uppgår elevantalet för närvarande till ungefär 30 000 per år. Inslaget äldre elever är också större, och det tyder på att folkhögskolan erbjuder bra studieformer och bra studiemiljö också för denna kategori. I årets statsverksproposition kan vi med tillfredsställelse konstatera att statsrådets löfte från i höstas att få använda överskjutande lärarkapacitet till elevvårdande verksamhet har infriats. Denna omvandling innebär också att resurser för studieoch yrkesvägledningen inom skolorna bättre kan utnyttjas. Även om många skolor behöver kvalificerad hjälp för elever med sociala problem så innebär detta ett gott tillskott. Dessutom finns det ju inom skolorna lärare med erfarenhet från elevvårdsarbete som med fördel kan tas till vara. På ett par andra punkter har det skett förändringar i förhållande till statsverkspropositionen. Utskottet har funnit anledning att föreslå annorlunda än vad föredragande tänkt sig. Jag skall bara helt kort nämna det här. Den ena punkten gäller den fortsatta saneringen för rörelsefolkhögskolorna. För fem år sedan infördes ett saneringsbidrag i avsikt att lätta på den skuldbörda som skolorna drogs med. År 1966 uppskattade man att denna skuld uppgick till omkring 30 miljoner kronor. Dessutom fanns det ett betydande uppdämt kapitalbehov. Åtskilliga skolor var starkt nedslitna och hade i många fall en standard som inte motsvarade de anspråk man kan ställa på en skola i dag. De pengar som utgått under en femårsperiod, sammanlagt 10 miljoner kronor, har visat sig vara ett gott tillskott. Tyvärr har situationen inte förbättrats för skolorna. Bl. a. har vi ju varit med om en period då räntan varit betydligt högre än under normala år, och detta har också bidragit till att skolorna i år har större skulder än vid den tidpunkt då saneringsbidraget infördes. Regeringens förslag innebär att detta bidrag skulle upphöra från detta år. Skolöverstyrelsen menade för sin del att man skulle fortsätta med detta bidrag ytterligare en tid. Detsamma har också föreslagits, som tidigare sagts här, i motioner till årets riksdag. Utskottet för sin del föreslår att det även detta år skall utgå medel för sanering av dessa skolors ekonomi, vilket också skulle ges Kungl. Maj:t till känna. Men vad utskottet dessutom har föreslagit — och det anser jag vara den väsentliga punkten i sammanhanget — är att man skall beställa ett förslag från Kungl. Maj:t om en plan angående den fortsatta saneringen för att komma dessa skolor till undsättning och hjälp med deras svåra ekonomi. Det är med stor tillfredsställelse vi konstaterar att utskottet enigt har fattat detta beslut. Vi förväntar oss alltså ett dylikt förslag i nästa års statsverksproposition. Den andra punkten där utskottet föreslår en något annorlunda lösning än som föreslagits i propositionen nr 1 gäller stödet till Samernas folkhögskola. Denna skola har ju upplevt ett ökat intresse — bl.a. ökad elevtillströmning — under de senare åren. Skolans nuvarande huvudman har inte funnit det möjligt att driva skolan, och man stod inför situationen att behöva avveckla den. Men nu har en ny stiftelse bildats, och sameorganisationerna och Jokkmokks kommun har tagit ansvar för den nya stiftelsen. Övertagandet har också fått ske på mycket gynnsamma villkor, och medel har bl.a. ställts till förfogande från länsmyndigheten. Utskottet föreslår även att man skall tilldela stiftelsen ett särskilt bidrag i samband med dess tillkomst. Utskottets ställningstagande och händelsernas utveckling har på den här punkten besvarat motionärerna på ett sätt som vi har anledning att vara nöjda med. I motionen 1115 yrkades dessutom att man skulle uttala sig om garantier för den framtida verksamheten i skolan. Utskottet har för sin del ansett att man inte skulle göra ett sådant uttalande utan hänvisar till vad som sades i betänkandet nr 4 detta år, då man konstaterade att de samiska kulturfrågorna uppmärksammas i olika sammanhang. Man hänvisar till utredningen angående nordiska sameinstitutet och de betydelsefulla uppgifter som där utförs inom forskning, utbildning och folkbildning och även på det allmänkulturella området. Sameutredningen uppmärksammar också de här frågorna och arbetar ju som bäst på sitt uppdrag. Det slås även fast vilka insatser på samekulturens område som gjorts, men det påtalas att de inte är tillräckliga. Det hänvisas också till Nordiska rådet, som vid sin senaste session antog en rekommendation att stödja samerna och även understödja ansträngningarna att bevara samernas ställning som etnisk grupp. Därmed anser utskottet att man markerat statsmaktens hållning till den verksamhet som pågår och som kommer att bedrivas vid samernas folkhögskola. För egen del tror jag att detta kommer att bli en utomordentlig stödjepunkt för det nordiska sameinstitut som man från de tre nordiska länderna är så angelägen om att förverkliga. Även om en sådan här skolas lokalisering inte är oväsentlig för en glesbygd, har vi nog för vår del menat att utskottets och riksdagens ställningstagande i denna fråga är en viljeyttring för att samekulturens traditioner skall föras vidare, dess språk och konstarter utvecklas, och att det därför är nödvändigt att man får en fast punkt som denna skola att samlas kring. Fru talman! Det är utomordentligt glädjande att även detta år ett enigt utskott så tydligt ha uttalat sitt starka engagemang för folkhögskolorna. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 14.

Fru talman! Endast några ord i anledning av den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet. Betänkandet är kortfattat, fru Marklund var också kortfattad i sitt anförande, och jag tror att kammaren räknar mig till godo om även jag fattar mig mycket kort. Jag vill endast erinra om att utskottet säger att för innevarande bugetår bör det vara 22 kombinerade tjänster som lärare vid folkhögskola inrättade. Utskottet har bedömt det så, att det under nuvarande förhållanden — man kan även lägga ekonomiska synpunkter på detta — inte går att öka på ytterligare med de tio tjänster som visserligen skolöverstyrelsen har begärt men som departementschefen inte har ansett sig kunna tillstyrka. Med detta yrkar jag, fru talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Fröken Ljungberg har frågat mig om jag är beredd att medverka till sådana åtgärder att de privata vårdhemmen, i motsats till vad nu tycks vara fallet, på ett positivt sätt stimuleras att upprätthålla sin verksamhet. Verksamheten vid privata vårdhem regleras i 1970 års stadga om enskilda vårdhem m.m. I denna stadga, som utfärdats efter riksdagens hörande, finns bestämmelser om tillstånd att driva enskilt vårdhem, om tillsyn och om åligganden för föreståndare och vårdhemsläkare. Avsikten med bestämmelserna är att skapa garantier för att vården på dessa institutioner är likvärdig med vad som gäller på motsvarande samhälleliga institutioner. Enligt stadgan ankommer det på socialstyrelsen att besluta om tillstånd att driva enskilda vårdhem och att utöva tillsynen över sådana vårdhem. Tillsynen sker i praktiken i första hand genom länsläkaren som minst en gång om året skall inspektera vårdhemmen inom sitt område. De åtgärder som därvid aktualiseras avser i regel förbättringar av bl.a. den hygieniska standarden, brandskyddet och möjligheterna att aktivera patienterna. Endast i något undantagsfall har det ansetts nödvändigt att återkalla meddelat tillstånd att driva enskilt vårdhem. Även om det inte finns några formella kompetenskrav för föreståndare för privata vårdhem, har socialstyrelsen ansett det angeläget att anordna kursverksamhet för föreståndarna. Hittills har två kurser anordnats för sådan personal. Deltagarna har därvid informerats om bl.a. nya rön inom olika vårdområden, kostfrågor och patienternas behov av aktivering. De enskilda vårdhemmen gör i regel en god insats i vårdarbetet. Samtidigt är det självklart att åtgärder vidtas från tillsynsmyndigheten, om brister uppdagas. Den vårdstandard som åsyftades med den av riksdagen godkända vårdhemsstadgan måste givetvis upprätthållas.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Aspling för det svar som jag har fått på min interpellation. I första hand vill jag nog fästa avseende vid det som statsrådet säger i slutet på sitt svar, nämligen att de enskilda vårdhemmen i regel gör en god insats. Jag frågade ju i min interpellation efter positiva åtgärder, positiv stimulans för de enskilda vårdhemmen i deras verksamhet. Jag tillåter mig nu att tolka den av mig citerade meningen som en positiv inställning från statsrådets sida till de enskilda hem som gör en god insats. Med den utgångspunkten är det liksom lättare att debattera. Vi har samma inställning därvidlag. Statsrådet uppehåller sig i svaret för övrigt vid vad 1970 års vårdhemsstadga säger. Den bör ju inte vara obekant för mig heller när jag har tillåtit mig att interpellera på det här området. Jag har emellertid inte i 1970 års stadga kunnat finna något som säger att vårdhem måste upphöra med sin verksamhet på grund av sitt isolerade läge. I min interpellation har jag angivit, mycket noggrant tycker jag, det fall som har fäst min uppmärksamhet på det principiella i socialstyrelsens handlande i förhållande till enskilda vårdhem. Det vårdhem som jag har talat om ligger vid en järnvägsstation, vilken i likhet med många andra blivit offer för SJ:s bortrationaliseringar. Det är 5 km till närmaste tätort. Vid en busshållplats 300 m från hemmet finns det busstrafik till Enköping, dit det är 15 km, och till Uppsala dit det är 28 km.

Patienterna på detta hem är åldringar, som i viss utsträckning är senildementa och i andra fall har svårigheter av annat slag. De har av sjukvårdshuvudmännen på respektive håll betraktats som lämpliga att placeras i en friare miljö än den en institution representerar. Åldringarna och kanske allra mest deras anhöriga har i tidningsartiklar opponerat mot det aktuella beslutet, som de finner orimligt, eftersom vårdhemmet har erbjudit dessa åldringar just den miljö som de anhöriga önskat för de sina. Ingen hade ju heller tillfrågat Uppsala kommuns vårdnämnd eller Unlleråkers sjukhus i Uppsala, som båda under en följd av år har skickat patienter till vårdhemmet. Kuratorer och överläkare från båda myndigheterna och institutionerna har besökt hemmet flera gånger — kuratorerna många gånger — och de har uttalat sin stora tillfredsställelse med det sätt varpå det sköts. Vårdhemsstadgans syfte är ju att skapa garantier för, som statsrådet också säger i sitt svar, att vården blir ”likvärdig med vad som gäller på motsvarande samhälleliga institutioner”. Jag tycker att det är en alldeles riktig inställning. Men det finns ju en hake i det hela, mindre kanske med tanke på stadgans bokstav än med tanke på de människor som det gäller. Man måste fråga sig vad det skall bli av dessa visserligen mycket fåtaliga patienter, som dock är våra medmänniskor. Hur skall det gå för dem om detta hem stängs? Vilken likvärdighet kommer de att kunna få i förhållande till samhälleliga institutioner? Det nämns ingenting i socialstyrelsens skrivelse om alternativen i detta sammanhang, men jag kan faktiskt nämna dem. Det ena gäller Uppsala vårdnämnds möjligheter. Uppsala vårdnämnd hade vid årets början en kö på 950 väntande, och på de geriatriska avdelningarna vid Ulleråkers sjukhus hade man ett femtiotal katastroffall på väntelistan. Alternativen till det av de båda institutionerna som ombonat betecknade hem, där de nu bor, är alltså att vederbörande får tas in som överbeläggning på ett gammalt mentalsjukhus eller möjligen att de skickas till ett av Uppsalas mera perifera ålderdomshem i sammanläggningskommunerna. Dessa ålderdomshem ligger minst lika avlägset och är kanske mindre ombonade än hemmet där de nu vistas. Mot bakgrunden av det här fallet, som jag inte kan underlåta att på nytt beröra, herr statsråd, tycker jag att jag har ganska starka motiv när jag säger att myndigheter slår för hårt och för ogrundat mot enskilda vårdhem. Det är min starka förhoppning att statsrådet Aspling verkligen vill hålla i dessa frågor och vidtaga åtgärder som innebär det jag syftar till, nämligen positiv stimulans till verksamhet av det här slaget. Herr talman! Jag har nu inte alls gått in på en sak som jag berört i min interpellation, och det är de samhällsekonomiska aspekterna på dessa frågor. Jag tänker inte heller göra det, ty i förgrunden ligger de rent mänskliga frågorna, och jag har tagit upp dem därför att jag tror att statsrådet Aspling har både vilja och förståelse för de synpunkter som jag på det här sättet har velat aktualisera.
Herr talman! Det konkreta fall som tydligen utgör anledningen till fröken Ljungbergs interpellation har jag inte möjligheter att här uttala mig om, eftersom socialstyrelsens beslut i det ärendet, såvitt jag vet, har överklagats hos kammarrätten i Stockholm. Det är samhället som genom landstingen och kommunerna har ansvaret för både långtidssjukvård och åldringsvård här i vårt land. Utbyggnaden av dessa viktiga vårdområden är också prioriterad, och ett uttryck härför är att vi sedan 1965 har ökat platsantalet på sjukhem och ålderdomshem från 80 000 till 110 000. Som jag framhöll då den nya stadgan för enskilda vårdhem beslutades 1970, kommer det likväl under avsevärd tid framåt att finnas behov av den enskilda vårdverksamhet som förekommer på det här området. Av fröken Ljungbergs inlägg kan man lätt få intrycket att socialstyrelsen skulle genom mycket stränga direktiv i olika avseenden tvinga de enskilda vårdhemmen att bokstavligen slå igen eller att bli så ekonomiskt oförmånliga att de inte längre kan drivas. Låt mig säga att så förhåller det sig inte. Det är i stället så att det jämsides med de kraftigt ökade samhällsinsatserna också har varit en betydande ökning av antalet enskilda vårdhem. Det finns i dag över 8 000 platser på enskilda vårdhem. Jag tror, fröken Ljungberg, att vi kan vara överens om att det är viktigt med en samhällelig tillsyn och kontroll av enskilda vårdhem, och det är därför den av riksdagen 1970 godkända vårdhemsstadgan har kommit till. Jag vill slutligen understryka att socialstyrelsen bedriver sin tillsynsverksamhet i enlighet med grunderna i vårdhemsstadgan.

Herr talman! Jag har aldrig sagt att socialstyrelsen inte bedriver sin verksamhet i överensstämmelse med vårdhemsstadgan. Men går man inte ibland utöver vårdhemsstadgan, när man fäster så stort avseende vid ett hems isolerade belägenhet som man gjort i det av mig citerade fallet? Jag vill först och främst fästa avseende vid att ”isolerad belägenhet” faktiskt är ett ganska relativt begrepp i dag. Där gör jag gärna en jämförelse igen — med åtskilliga av de ålderdomshem ute i kommunerna som vi måste begagna och som i dag är isolerade därför att banker, post och järnvägsstationer etc. har försvunnit från deras närhet. Jag är helt överens med statsrådet om att samhället har ett ansvar också här. Men vad jag är angelägen om att få klarlagt, och där har jag fortfarande inte fått något svar, är om man inte måste hantera frågan om ”isolerad belägenhet” med betydligt större försiktighet än vad som skett i detta fall. Jag är angelägen om detta eftersom jag förstått statsrådets svar så att det framför allt är frågan om nödvändigheten av aktiveringsmöjligheter som har anknutits till detta resonemang. Men beträffande patienter som man får behandla med mycket stor försiktighet när det gäller möjligheter till aktivering har inte heller det argumentet någon styrka. Jag vidhåller fortfarande att jag tror att det ibland vore önskvärt med en mera positiv vilja att hjälpa till rätta och inte alltför starkt begränsa sig till bokstavslydnad av en stadga. Vi är också, statsrådet och jag, överens om att de enskilda vårdhemmen kommer att behövas, som statsrådet nyss anförde. Det är inte bara samhällsekonomiska frågor som det rör sig om, utan det rör sig också om den valmöjlighet som människor behöver ha i förhållande till större och mindre enheter, i förhållande till belägenhet m.m. Jag är tacksam över att statsrådet delar den uppfattningen att det här vårdhemmet kommer att behövas också i fortsättningen, men då är det också angeläget att de får hjälp från tillsynsmyndigheten, så att de inte känner sig stjälpta i viljan att understödja samhället i vårdnadsuppgifterna, den vilja som de faktiskt har.

Herr talman! Jag vet inte varför fröken Ljungberg tvekar när det gäller att ta upp de samhällsekonomiska aspekterna i ett sådant här fall. I vår omtanke och omsorg om både de gamla och de långvarigt sjuka och alla andra som behöver hjälp och vård kommer vi inte förbi de ekonomiska spörsmålen.

Jag vill vitsorda detta med de relativt begränsade erfarenheter jag har. Jag tycker att man från landstingens, från huvudmännens sida skall säga att man är tacksam för att de finns och gör sin insats. Det isolerade läget som man har talat om i denna debatt finns kanske också i viss mån då det gäller de allmänna vårdinrättningarna. Jag kan ta som exempel vården för tbc-sjuka. På den tiden det begav sig skulle sanatorierna ligga i talldungarna litet vid sidan om samhällena. Nu har de fått övergå till annan tjänst och kan då också ligga något isolerat. Jag har full förståelse för att finansministern, för att inte försvåra den ekonomiska situationen för landstingen, har givit de centrala ämbetsverken i uppdrag att inte gå för hårt fram med förelägganden i olika avseenden. Jag tror att det är riktigt att gå varligt fram och erkänna den utmärkta insats som de enskilda vårdhemmens huvudmän gör.
Herr talman! Jag skall i denna debatt bara göra ytterligare ett tillägg. När socialstyrelsen gör inspektionerna tar den naturligtvis hänsyn till alla omständigheter. Utan att gå in på det enskilda fall som fröken Ljungberg har tagit upp vill jag ändå säga att jag föreställer mig att det varit fråga om en mera total bedömning av det vårdhemmet. Vad det ytterst gäller är ju kontrollen av vårdhem; deras standard bör ligga på den nivån att de verkligen kan utföra det mycket viktiga arbete som de har åtagit sig. I den vårdhemsstadga som riksdagen antog 1970 understryks just detta viktiga krav. Det är självklart tillsynsmyndighetens uppgift att se till att vad riksdagen har uttalat också efterlevs ute på fältet.

Herr talman! Socialministern sade i sitt tidigare anförande någonting om att tillsynsmyndigheten inte tvingar enskilda vårdhem att lägga ned verksamheten. Det yttrandet föranledde mig att begära ordet. Socialministern säger att han inte kan gå in på det enskilda fallet, och det är naturligtvis litet tråkigt. Jag har personligen besökt det hem som fröken Ljungberg har hänvisat till i sin argumentering, och jag har tagit del av de krav som tillsynsmyndigheten har ställt. Jag anser att de kraven har satts kolossalt högt, särskilt när det gäller fastighetsförbättringar. Jag har själv arbetat som byggnadsarbetare i 14 år och har alltså någon hum om fastighetsförbättringar.

Om kraven sätts så högt generellt, alltså även i fråga om andra enskilda vårdhem, innebär det att man indirekt tvingar de enskilda vårdhemmen att lägga ned. I det nu berörda fallet anser jag fordringarna obefogade.
Herr talman! Jag vill bara ge en kort replik till statsrådet med anledning av hans yttrande att här gällde det inte bara den isolerade belägenheten utan även den allmänna bedömningen vid kontrollen. Det gjorde det självklart. Men till detta knyts ju sådana villkor att vårdhemsinnehavarna inte kan realisera några förbättringar. De har helt enkelt inte möjlighet att göra de investeringar som skulle kunna göras, de har så att säga redan repet hängande om halsen. Vårdhemmet skall upphöra — frågan är bara när. Det går inte att komma med sådana krav; jag tycker fortfarande att de är orimliga. Viljan till förbättringar har i det här fallet visats hela tiden och torde alltså finnas.
Herr talman! Det är en synpunkt till som bör föras in i den här debatten, och det är att stadgan är till som ett skydd för patienterna. Det är de enskilda människorna det gäller, och vi har antagit stadgan för att se till, att patienterna garanteras den vård de skall ha.

Herr talman! Fru Jonäng har frågat mig om jag är beredd medverka till att tendenser till centralisering inom förlossningsvården motverkas och vilka åtgärder jag i så fall kommer att vidta i detta syfte. En koncentration av vårdresurserna för förlossningsvården är ofta nödvändig för att sjukvårdshuvudmännen skall kunna uppfylla kraven på en ändamålsenlig vård av god medicinsk kvalitet. Dessa krav kan bäst tillgodoses vid sjukhus med tillgång till specialistutbildade läkare, rutinerad vårdpersonal, avancerad utrustning och god jourberedskap. Vid komplikationer i samband med förlossningen kan det också behövas hjälp av specialistutbildade läkare i pediatrik, anestesiologi och röntgenologi. De mera kvalificerade resurserna behövs dock vanligen endast dygnen omkring förlossningen. En del sjukvårdshuvudmän har därför kompletterat kvinnoklinikerna med lättvårdsavdelningar, där moder och barn vårdas i regel från tredje dygnet efter förlossningen fram till dess att utskrivning sker till hemmet. Enligt vad jag inhämtat har socialstyrelsen för avsikt att utreda frågan om förlossningsvårdens fortsatta utbyggnad och organisation. Härvid skall bl.a. sambandet mellan pågående omstrukturering av akutsjukvårdens enheter och förlossningsvården närmare belysas och beaktas. Vid utredningen kommer också att behandlas avvägningsfrågor beträffande å ena sidan önskemålen om förlossningsservice inom relativ närhet till hemorten och å andra sidan kraven på största möjliga medicinska säkerhet i samband med förlossningen.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

Jag har två gånger genom riksdagens upplysningstjänst försökt få reda på socialstyrelsens inställning när det gäller förlossningsvårdens lokalisering. I den PM som jag fått från upplysningstjänsten den 27 april står det: Ej heller har socialstyrelsen enligt uppgift i övrigt offentliggjort några riktlinjer för förlossningsvårdens lokalisering.

Socialministern säger i sitt svar: ”En koncentration av vårdresurserna för förlossningsvården är ofta nödvändig för att sjukvårdshuvudmännen skall kunna uppfylla kraven på en ändamålsenlig vård av god medicinsk kvalitet. Dessa krav kan bäst tillgodoses vid sjukhus med tillgång till specialistutbildade läkare, rutinerad vårdpersonal, avancerad utrustning och god jourberedskap.” Detta är opreciserade påståenden. Vad avser socialministern med avancerad utrustning, god jourberedskap och god medicinsk kvalitet? Varför sägs ingenting om nödvändigheten av att kvinnor snabbt kommer under behandling, i synnerhet vid komplikationer? Avancerad utrustning — innebär det elektronisk apparatur för övervakning av fosterljud och värkarbete? Kan detta inte bli ekonomiskt svårt att åstadkomma t.o.m. vid centrallasaretten för närvarande? Beträffande god jourberedskap vill jag framhålla att på en av de BB-avdelningar som jag känner till, nämligen i Bollnäs, tar det på natten 20 minuter från det att en kvinna kommer in för att få fram barnet med kejsarsnitt när komplikationer tillstöter. Är inte det en god jourberedskap? Trots det diskuteras nu indragning av BB-avdelningen i Bollnäs. Tillgång på pediatriker är naturligtvis önskvärd, men det kan samtidigt vara intressant att se att man vid Bollnäs BB 1970 skickade bara 4 av 485 barn till specialklinik i Hudiksvall — alltså 0,8 procent. Jag vill ställa följande krav på förlossningsvården för det första ur mänsklig medicinsk synpunkt och för det andra ur samhällets synpunkt — det är ju så att lokaliseringen av förlossningsvården blir ett instrument i regionpolitiken. Trygghetskänslan är viktig för blivande barnaföderskor. Därför krävs det effektiv förvård, förlossningsvård och eftervård. Att detta sker på samma ställe är viktigt ur trygghetssynpunkt. Det finns under en graviditet så mycket av rädsla och ångest som det gäller att få bort genom att skapa positiv samvaro med olika förlossningsmedarbetare och möjliggöra besök och insyn i den BB-avdelning där man så småningom skall tas in. Genom förvården kan också komplikationer upptäckas så tidigt som möjligt. Det gäller sedan — och detta tycker jag är utomordentligt viktigt — att man snabbt kommer under behandling när förlossningsarbetet börjar. Det är så många komplikationer som kan tillstöta vid en förlossning. Det kan vara föreliggande moderkaka, för tidigt avlossad moderkaka, navelsträngsprolaps, tvillingfödsel. Här är tiden en ytterst viktig faktor. Snabb behandling kan eliminera riskerna för mor och barn. Med utgångspunkt i ett stort material om komplikationsrisker har jag tillsammans med gynekologen Bengt-Åke Lindhe i Bollnäs räknat ut att antalet komplikationer av det här slaget för Bollnäs BB-avdelning skulle vara mellan 18 och 28 per år, och det betyder att detta antal kvinnor är beroende av omedelbar hjälp. Intressant är också en annan siffra från Bollnäs 1970. Det gällde 485 förlossningar. Av de kvinnor som kom in på natten förlöstes 50 procent inom 6 timmar, och på hela dygnet förlöstes 40 procent inom 6 timmar. Det är alltså inte särskilt bred tidsmarginal de kvinnor har som skall åka 10 eller 20 eller upp till 30 mil, kanske på vintriga och glashala vägar. Jag kan för min del inte acceptera att ett dödsfall vållas av för långa avstånd till förlossningsenheten och för sent insatt behandling. Och jag hoppas att vi härvidlag alla kan förenas i ett ansvar för barnaföderskorna i vårt land. Ett dödsfall skulle i och för sig innebära en mycket låg procent, men det tillhör de risker som jag menar att man inte får ta. Kontakten mellan barnaföderskan och hennes anhöriga får inte försvåras genom långa avstånd, inte heller barnafaderns närvaro vid förlossningen. Vårdtidens längd bör vidare inte vara alltför knappt tilltagen; fem dagars vårdtid är för litet med hänsyn till bröstbesvär och bristningar som kan uppstå just vid fjärde eller femte dygnet. En vårdtid på åtta till tio dagar är säkerligen nödvändig med hänsyn till den påfrestande första hemmatiden efter förlossningen. Vad vinner man då ur strikt samhällelig synpunkt genom en centralisering — och vinner man över huvud taget någonting? Kommer det inte att snart nog ställas krav på utbyggnad av de BB-avdelningar dit koncentrationen sker, samtidigt som man får sysselsättningsproblem för personalen vid de indragna BB-avdelningarna? Regionalt sett har BB indragningarna en stor negativ betydelse. Det kommer att ske en ytterligare uttunning av befolkningen på de orter som får alltför långa avstånd till BB. Och blir det inte risk för ökat antal aborter? Färre barn blir det säkerligen. Är sedan samhället berett att betala de kostnader som tillkommer när det gäller samvaro med anhöriga, telefon o.d.? Är samhället berett att gå in där? På grund av socialstyrelsens ovilja att ställa material till förfogande när det gäller förlossningsvården måste jag söka hjälp och material på annat håll. Jag satt i går under flera timmar tillsammans med specialistläkaren i gynekologi vid sjukhuset i Bollnäs dr Bengt-Åke Lindhe, som enligt min uppfattning är en skicklig gynekolog och som har stor erfarenhet bakom sig. Vi gick igenom en hel del Bollnäsmaterial, av vilket mycket torde ha en allmängiltig karaktär. Det bör konstateras att den lilla förlossningsenheten kan ha en mycket stor betydelse. I Bollnäs har man t.ex. lyckats hålla antalet abortsökande på oförändrad nivå, medan kraftiga ökningar skett i landet i övrigt, och det talar positivt för den lilla avdelningens möjligheter att ge en god vård. Man har också i Bollnäs minskat antalet missfall. 1966 hade man på 559 förlossningar 66 missfall, medan man 1970 bara hade 35 missfall på 485 förlossningar. Och man gav redan 1967 den första epiduralanestesin i Bollnäs. Men ändå är såväl Bollnäs som Söderhamns förlossningsenheter hotade av indragning, liksom många andra förlossningsenheter i vårt land, exempelvis i Jämtlands län och i Norrbotten. När det sedan gäller smärtlindring vid förlossning, så får inte detta tas till intäkt för en centralisering, vilket av den pågående debatten att döma synes ske.

Riksdagen har alltså inte gjort något uttalande till förmån för en centralisering. Jag måste säga till socialministern att jag har blivit besviken och förvånad över det bristande intresse för mödraoch förlossningsvården som jag konstaterat och också över mycket av det som sägs i debatten om förlossningsvårdens lokalisering. I den debatten hänvisas det till siffror som saknar underlag.

Den är gripen ur luften. Eller känner socialministern till något material, som kan ligga till grund för nämnda minimikrav? Anmärkningsvärt är också att det inte går att få någon statistik som belyser förlossningsvården i hela landet. Jag vill därför hemställa till socialministern om åtgärder som täcker denna brist. Det är nödvändigt med en statistik över förlossningsvården i vårt land.

Herr talman! Jag förstår att fru Jonäng har känt ett behov av att tala om förlossningsavdelningen i Bollnäs. Men för det första är det ju så, fru Jonäng, att vi här i riksdagen inte diskuterar enskilda fall. För det andra är Bollnäsavdelningen en fråga för landstinget. Där är det självfallet landstinget som har ansvaret. Vidare vill jag be fru Jonäng att läsa om mitt svar. Om fru Jonäng hade läst svaret litet mera noggrant, så tror jag inte att hon skulle ha behövt ställa en rad frågor till mig. Jag har nämligen i svaret sagt att socialstyrelsen har för avsikt ”att utreda frågan om förlossningsvårdens fortsatta utbyggnad och organisation. — — — Vid utredningen kommer också att behandlas avvägningsfrågor beträffande å ena sidan önskemålen om förlossningsservice inom relativ närhet till hemorten och å andra sidan kraven på största möjliga medicinska säkerhet i samband med förlossningen.” Detta står i det svar som fru Jonäng har fått i dag. Får jag sedan bara göra ett par tillägg. Helt naturligt har den snabba utvecklingen på det medicinska fältet också berört förlossningsvården. Det har där blivit nödvändigt med en specialisering för att kunna ta till vara alla de framsteg som görs. Givetvis kan man i enskilda fall diskutera graden av centralisering. Det vill jag gärna ha sagt. Men målsättningen måste alltid vara att i rimlig mån minska riskerna för moder och barn i samband med förlossningen. Och för god säkerhet vid förlossningen — speciellt när komplikationer tillstöter — anses det numera önskvärt att förut om förlossningsläkare även ha tillgång till barnläkare, röntgenspecialist, anestesiolog och en specialist i klinisk kemi. Omkring 80 procent av alla förlossningar sker nu också vid sjukhus som har sådana resurser. Det bör också nämnas att Sverige har en internationellt sett utomordentligt låg spädbarnsdödlighet och mycket låga tal för komplikationer med dödlig utgång hos kvinnor i samband med förlossning. Jag vill även betona att en förutsättning för användning av nyare former för smärtlindring vid förlossning — en fråga som riksdagen nyligen har behandlat och som fru Jonäng också här erinrade om — är att det finns tillgång till bl.a. anestesiolog. Med beaktande av de medicinska faktorer som jag här har nämnt och velat understryka är det självfallet också önskvärt att förlossningsvården så långt som möjligt finns tillgänglig inom acceptabelt restidsavstånd.

Det svar jag lämnat i dag har med andra ord gett ett klart besked om att detta är en fråga som blir föremål för en verkligt ingående diskussion och utredning.

Herr talman! Som socialministern mycket riktigt framhöll i sitt anförande nyss är landstingen huvudmän för förlossningsvården. I interpellationssvaret säger socialministern att socialstyrelsen har för avsikt att utreda frågan om förlossningsvårdens fortsatta utbyggnad och organisation. Såvitt jag förstår kommer resultatet av den utredningen att vara styrande för landstingens handläggning av dessa frågor. Inför den utredning som socialstyrelsen således skall göra uttalar socialministern i svaret att ”en koncentration av vårdresurserna för förlossningsvården är ofta nödvändig”. Det skulle vara mycket beklagligt om det uttalandet i sin tur skulle vara på något sätt styrande för Jag tycker inte att det borde så bestämt uttalas att det ofta är nödvändigt med en koncentration. När det gäller förlossningsvården har fru Jonäng talat om Norrlandslandstingen och deras problem. Vi behöver inte gå så långt som till Norrland; även i Stockholms län förekommer i flera fall liknande problem vid småsjukhusen. I Norrtälje kommun har under de senaste månaderna förekommit en mycket bekymrad debatt bland allmänheten om hur det skall bli med Norrtälje sjukhus i framtiden, bl.a. därför att man inte har fått personal till förlossningsavdelningen. Om det hävdas att en koncentration av vårdresurserna är nödvändig på det här området kan på liknande grunder påstås att en koncentration är nödvändig på något annat område. Man kan mycket väl förstå allmänhetens oro för att småsjukhusen ute i landsorten kan försvinna helt och hållet, när den ena avdelningen efter den andra plockas bort. Det har tidigare sagts att denna utveckling inte beror på någon medveten vilja att koncentrera sjukvårdsresurserna, utan orsaken har varit personalbrist, vilket det givetvis kan ha varit i många fall. Men eftersom socialministern i interpellationssvaret uttalar sitt intresse för en koncentration av resurserna, kan man misstänka att det är fråga om ett både-och. I så fall får vi verkligen ompröva riksdagens ställningstagande i dessa frågor. Sedan bara en randanmärkning. Socialministern talar om att det kan bli komplikationer som fordrar att man har specialutbildade läkare. Men det är ju så — som också fru Jonäng sade här tidigare — att om man har en god förvård kan man i de allra flesta fall förutse komplikationerna. Om nu folk skall åka långa vägar blir det i stället så att det kommer att födas många barn i taxibilar och i privatbilar, och då finns det ju inte ens lågutbildad sjukvårdspersonal, mycket mindre specialister, varför riskerna kan bli ännu mycket större.
Herr talman! Socialministern förmodade att jag hade ett speciellt behov av att tala just om Bollnäs. Så var det faktiskt inte alls, utan vad jag försökte göra var att anlägga allmänna synpunkter på förlossningsvården i vårt land. Däremot var jag, för att över huvud taget få några siffror, tvungen att utgå från Bollnäs BB-avdelning. Genom socialstyrelsen har jag som jag sagt inte kunnat få någon som helst statistik som rör förlossningsvården. Det är klart att jag är intresserad av Bollnäs och Söderhamn, men jag är verkligen intresserad för och angelägen om förlossningsvården i hela vårt land. Och jag sade att det finns problem med lokaliseringen på många håll i landet. I Norrbotten avser man att centralisera förlossningsvården till Gällivare och Boden, och beträffande detta anför landstingets rationaliseringsutredning som motivering att två enheter skulle kunna erbjuda specialistvård och smärtfria förlossningar. Att erbjuda sådan vård, säger man, vid fler enheter skulle ställa sig för dyrt. Här lägger man alltså rent ekonomiska aspekter på förlossningsvården, och det menar jag att man inte enbart kan göra. För en god förlossningsvård är de psykologiska och sociala faktorerna lika viktiga som de medicinska, och vi behöver en bred bas av förlossningsenheter över hela landet med förlossningsläkare och barnmorskor i tillräckligt antal för vård och kontakt. De patienter som behöver specialistvård bör ha tillgång till det på de större sjukhusen. Socialministern upprepar här att det finns behov av pediatriker, och jag kan bara säga att det inte finns något som helst belägg för storleken av detta behov. Den siffra som jag redovisade var alltså fyra barn av 485 på ett år. Jag har givetvis mycket noga läst och studerat socialministerns svar, och jag är medveten om att en utredning är tillsatt. Den tillsattes den 16 mars i år, dagen efter det att jag här i riksdagen ställt min interpellation om förlossningsvårdens lokalisering. Jag vill inte påstå att här föreligger orsak och verkan, men jag tycker att det är ett mycket märkligt sammanträffande. Tydligen har den här arbetsgruppen tillkommit rätt hastigt, eftersom den enligt uppgift från socialstyrelsen inte har några direktiv eller riktlinjer att arbeta efter, och det tycker jag tyder på ett något hastigt på kommet intresse för förlossningsvården. Jag vill också säga att det var i fjol som vi här i riksdagen fattade beslutet om smärtlindring vid förlossning. Om jag inte tar fel var det i november månad. I denna fråga har man inte heller, såvitt jag uppfattat det, gått in med några undersökningar. Men jag läste just i veckan i tidningarna att man nu skall göra en undersökning om all smärtlindring vid förlossningar runt om i landet, och det är bra att en undersökning om detta kommer till stånd. Intressant är att det sker på initiativ av Svensk gynekologförening.
Herr talman! Till herr Åkerlind vill jag säga att han bör också läsa mitt svar litet mera fullständigt än jag har en känsla av att han har gjort. Det jag pekat på är att det är angeläget och viktigt att vårdresurserna för förlossningsvården får den karaktär och den koncentration att de kan uppfylla kraven på en garanterat ändamålsenlig och god medicinsk vård. Med andra ord, här är det frågan om att kunna skapa så goda och säkra garantier som möjligt för moder och barn. Det är detta det gäller. Med anledning av att herr Åkerlind tar upp frågan om koncentration inom sjukvården vill jag bara fästa hans uppmärksamhet på någonting som är mycket väsentligt i dag, nämligen utbyggnaden av den decentraliserade öppenvården i vårt land. Vi prioriterar inom sjukvården i dag öppenvården, långtidsvården och psykiatrin. Hela utbyggnaden av öppenvården går ut på att så långt som möjligt skapa närkontakter och söka föra ut en god sjukvårdsservice till människorna i bygderna. Jag tycker att herr Åkerlind skall observera det, när han tar upp sådana här frågor i debatten. Till fru Jonäng vill jag bara säga avslutningsvis att frågorna om förlossningsvården självklart är utomordentligt seriösa. Man vet ofta inte förrän vid själva förlossningen komplikationernas omfattning och svårighetsgrad. Det är då resurserna måste finnas på plats. Det är då man måste kunna sätta in de adekvata åtgärderna. Jag vill gärna säga att socialstyrelsen som tillsynsmyndighet helt naturligt har ägnat och kommer att ägna de här frågorna stor uppmärksamhet. De diskuteras på många håll ute i landet — det är riktigt — och landstingen är säkerligen alla medvetna om de problem som man här ställs inför. Fru Jonäng kan vara förvissad om att man även i Norrbotten — fru Jonäng berörde ju ett ögonblick Norrbotten — behandlar de här frågorna på ansvarigt landstingshåll utomordentligt seriöst.